Herr talman! När finansminister Sträng i januari presenterade statsverkspropositionen föreföll han vara ganska nöjd med sin politik. Det verkade som om han tyckte att allt var ganska väl beställt. Men man behövde endast närmare studera den preliminära nationalbudget, vilken fanns i samma volym som hans egen finansplan, för att konstatera att den fördelaktiga bild finansministern då målade hade åstadkommits genom en skönhetsbehandling av vissa ofördelaktiga ekonomiska fakta. Vi hade haft besvär med vår valutareserv; så som herr Hedlund nyss påminde om, förlorade vi 2000 miljoner kronor eller en tredjedel av reserven på ett enda år. Det såg emellertid ganska bra ut för 1970 eftersom finansministern hade förbättrat det ansvariga ämbetsverkets bytesbalans med 275 miljoner kronor. Nationalbudgeten visade också att det fanns en konflikt mellan två målsättningar som finansministern hade satt upp. Den ena målsättningen var att få till stånd en kraftig ökning av exporten för att på det sättet stoppa utflödet ur valutareserven. Detta krävde en stram kreditpolitik och svårigheter att få låna pengar. Den andra målsättningen var att kraftigt öka industriinvesteringarna — med 10 procent — för att på det sättet öka produktionskapaciteten och därmed också konkurrenskraften. Detta krävde å andra sidan en lättare kreditmarknad. När man i nationalbudgeten skulle försöka få det där att stämma var man tvungen att säga: »Osäkerheten över hela fältet gör realismen av investeringsprognoserna ovanligt svårbedömd ur finansiell synvinkel. Det har under sådana omständigheter inte heller ansetts meningsfullt att för 1970 söka uppställa den sedvanliga kreditmarknadsbalansen.> Så ovisst var alltså läget, så små förutsättningar fanns det att bedöma den prognos som finansministern gjort, att man inte ansåg det meningsfyllt att söka uppställa den sedvanliga kreditmarknadsbalansen. En annan sak som påpekades i nationalbudgeten men som finansministern inte fäste så stort avseende vid i sin finansplan var nedgången av hushållssparandet. Därvidlag är statistiken inte så entydig, det skall erkännas. Statistiken över hushållssparandet har delvis framkommit som en restpost, men trenden under hela 1960-talet har varit klart nedåtgående. Verkningarna av detta både samhällsekonomiskt och när det gäller tillgången på eget kapital för företagen försökte jag att belysa i re missdebatten. Jag skall inte nu alltför detaljerat ingå på detta, även om jag återkommer till ämnet litet senare i mitt anförande. Jag måste säga att den uppfattning som jag fick i januari står fast. Det krävs en mycket skicklig finansminister för att ge intryck av fasthet hos en budget som vilar på ett sådant sviktande underlag som den budget gjorde vilken presenterades i januari. Utvecklingen på det ekonomiska området känner vi till; den åberopas också i den nya propositionen om en 25 procentig investeringsavgift. Det råder överfull sysselsättning i vissa branscher, men arbetslöshet inom vissa regioner, framför allt i skogslänen. Det är svårt för företag att få låna pengar även till mycket angelägna investeringar. Affärsbankerna har de senaste månaderna varit tvungna att skära ned sin nettoutlåning så att denna är mindre än en femtondel av vad som eljest brukar vara fallet. Vi har den högsta räntan på över 40 år. Handelsoch bytesbalansen riskerar att ytterligare försämras, vilket kan innebära en påfrestning på valutareserven. Det är anledning att påminna om att det är regeringen som bär ansvaret för den ekonomiska politiken här i landet. Men läget har utvecklats på ett sådant sätt att oppositionen funnit det nödvändigt att ta ett initiativ för att få till stånd ett samråd om det ekonomiska läget och om de åtgärder som borde vidtas för att vrida utvecklingen i rätt riktning igen. Finansministern försöker i det längsta att bagatellisera svårigheterna. Han säger att det bara är professorer och politiker från oppositionen som svartmålar; det är egentligen dessa som utgör ett bekymmer för finansministern. Men husmodern eller husfadern som går in i en butik för att köpa något behöver inte någon professor som handledare för att konstatera att priserna stigit kraftigt de senaste månaderna. En små företagare som vill låna pengar till en investering i maskiner som är nödvändig för att hans företag skall kunna hävda sig i konkurrensen och överleva behöver heller ingen handledning utifrån för att konstatera att riksbankens direktiv inneburit praktiskt taget totalstopp i bankernas utlåning. Jag vill i detta sammanhang särskilt peka på stora grupper på tjänstemannasidan som under de senaste åren fått en direkt reallönesänkning. Vid avtalen för 1969 litade de på finansministerns prognoser, som spådde att prisstegringen detta år skulle bli 2 procent. De gick med på löneökningar på 2 eller 2,5 procent för att därigenom bereda utrymme för en litet större ökning åt låginkomsttagarna. Kanske tänkte de så här: »Priserna går upp något mer än vad finansministern har sagt, kan hända med 2,5 procent, men i alla fall får vi behålla vår reallönestandard. Vi avstår denna gång från den andel i produktionsökningen som vi skulle kunna tillgodoräkna oss, bara vi får behålla vår standard.» Så blev prisstegringen inte 2 procent, som finansministern trodde, utan 3,5 procent, kanske mer. De har också kunnat konstatera att den från slutet av februari förra året till slutet av februari i år har uppgått till 6 procent. Det är naturligt att dessa löntagare känner sig lurade, och det är självklart att de i de kommande avtalsförhandlingarna vill begära löneökningar som innebär att de erhåller kompensation för prisstegringarna, får behålla sin reallön och kan tillgodogöra sig den del av standardhöjningen som kan anses skälig.

Vill man avhjälpa en balansrubbning i den ekonomiska politiken med en enda åtgärd, får man i regel uppleva negativa biverkningar. Den investeringsavgift på 25 procent som finansministern nu föreslår i en proposition är ett typiskt exempel: den är ett instrument som givetvis blir mycket effektivt men ändå är så trubbigt att det åstadkommer mycket svåra bieffekter. Det uppstår, som man redan har påpekat, svårigheter för den långsiktiga planeringen. Inte minst blir det besvärligt för ideella och kristna organisationer som länge har planerat byggen och samlat in pengar till dem. Nu får de för lång tid framåt låsa tillgångar som inte på något sätt är tillkomna i kommersiellt syfte, om de inte kan få dispens av finansministern. Också andra svårigheter uppkommer, som vi kunde konstatera förra gången en liknande åtgärd var i kraft. Kanske måste detta medel nu accepteras; vi skall för vår del studera propositionen och lägga fram våra motioner. Det är emellertid ett tecken på att regeringens planering har varit felaktig, när man är tvungen att ta till ett så kraftigt verkande medel med en så tvärbromsande effekt. Inte ens den rörliga finanspolitiken är något ofelbart medel, trots att den intar en hederplats i den ekonomiska teorin. Om man sätter in den rörliga finanspolitiken för att bekämpa inflationen i ett läge där allmänheten saknar förtroende för myndigheternas förmåga att sköta den ekonomiska politiken, kan sekundära prishöjningar, ett sänkt sparande och andra effekter göra att totalresultatet av en sådan finanspolitisk åtgärd blir mycket litet eller t.o.m. negativt. Det är därför, herr talman, som vi från folkpartiet har ansett det vara så nödvändigt att lägga fram ett samlat program för den ekonomiska politiken. Detta program är redovisat i det motionspar som vi har väckt tillsammans med centerpartiet. Herr Löfgren har tidigare redogjort för de åtgärder som kommer i fråga, och jag skall inte upprepa dem. Jag skulle emellertid vilja påpeka att det inte bara är fråga om budgetåtgärder — målsättningen att bekämpa inflationen och åstadkomma en stabil ekonomi uppnås i första hand genom att vinna medborgarnas förtroende. Jag skall helt kort beröra det frivilliga sparandet. Såsom jag sade förut har det frivilliga hushållssparandet under 1960-talet avsevärt minskat. Om det svenska folket hade sparat lika mycket av sina disponibla inkomster i år som det gjorde för bara fem år sedan, skulle efterfrågan i samhället ha minskat med över 2 miljarder kronor. Detta skulle samhällsekonomiskt haft samma effekt som en momshöjning på ett par tre procent. Och då skulle vi ändå ha sluppit de bieffekter som momshöjningen får i form av ökade priser och annat. Det är självklart att vi inte i dagens läge kan säga att »nu måste vi öka det frivilliga sparandet, så löser sig hela problemet». Det går inte att åstadkomma ett ökat sparande över en natt, utan det är en mycket långsiktig åtgärd. Men medvetandet därom gör det så mycket mer angeläget att man redan nu börjar arbetet med att öka sparandet, så att vi kan räkna med effekt inom en inte alltför avlägsen framtid. I det sammanhanget vill jag ställa en fråga till finansministern. Under remissdebatten lovade han mig att han skulle fundera på om det inte vore motiverat att göra en ny undersökning angående hushållens sparvanor. Sedan dess har det gått en tid och riksdagen har behandlat statsutskottets utlåtande nr 7. Jag skulle sätta värde på om finansministern i dag ville ge ett svar på frågan, huruvida han som en första åtgärd är beredd att intensifiera arbetet med en grundläggande utredning på sparområdet. Jag sade nyss att möjligheterna att få till stånd en stabil ekonomisk politik också är en fråga om förtroende.

De ställer sig också undrande till de funderingar som man då och då får höra och som går ut på att det skulle vara oriktigt att en del företag tjänar så mycket och andra så litet och att företagsbeskattningen skall användas till att ta ut extra skatter av de företag som går bra och dela ut dem till företag som går mindre bra. Sådana propåer framförs från ganska auktoritativt håll inom det socialdemokratiska partiet; senast häromdagen kunde vi i tidningarna läsa att statssekreteraren i finansdepartementet hade varit ute i liknande ärenden.

Men under dessa förutsättningar måste det vara en fördel att företagen kan göra goda vinster som kan användas för kommande investeringar och utbyggnader. Här talas så mycket om den amerikanska utmaningen. Det sägs att de amerikanska storföretagen är en fara för oss därför att de går ut på den europeiska kontinenten och där är så framgångsrika att de konkurrerar ut de europeiska företagen. En av anledningarna till att de är så framgångsrika är att de kunnat redovisa goda vinster och kunnat använda dessa i företagen för en fortsatt framgång. Herr talman! Folkpartiets alternativ till de här socialiseringspropåerna, som ännu inte är auktoriserade av hela det socialdemokratiska partiet men som ständigt dyker upp med jämna mellanrum i den politiska debatten, är en ökad arbetsdemokrati enligt den motion som vi har väckt. I stället för statliga representanter i industriföretagens styrelser vill vi ha ökat medbestämmande för de anställda. I stället för kommunala representanter i företagens styrelser vill vi ha ett samrådsorgan mellan kommunen och företagen med rapportskyldighet till detta samrådsorgan när det gäller planerade väsentliga ändringar i företagens verksamhet, så att de kommunala myndigheterna i god tid kan planera. Sådana åtgärder inom en socialliberal ramhushållning tror vi inger större förtroende än de socialiseringspropåer som nu kommer fram från olika håll. När det gäller företag som går med stora vinster har vi sagt att det finns anledning att undersöka möjligheterna för de anställda att få del i företagens långsiktiga sparande. Herr talman!

Herr talman! I likhet med herr Gustafson i Göteborg skall jag göra en kort tillbakablick — inte många månader men till remissdebatten i januari. Det var då, som oppositionen verkligen tog upp de ekonomiska problemen. Vi behandlade underskottet i betalningsoch bytesbalansen; vi talade om försvagningen i kapitalbalansen och vi kunde inte undgå att beröra miljardförsämringen av den svenska valutareserven. Industrins otillfredsställande investeringsnivå och den mycket besvärliga situationen på kreditmarknaden var också aktuella frågor. Vi har nu nått april månad och börjar kunna summera våra intryck av det första kvartalet 1970. Vi måste nu ställa frågan: Vem var det som fick rätt? Var det optimisten eller opportunisten finansminister Gunnar Sträng? Eller var det oppositionens talesmän? Jag måste konstatera att det snarare var vi i vår pessimism eller — låt mig gärna uttrycka mig på samma sätt som herr Hedlund — vi med vår realism i bedömningen som hade rätt. Vår bedömning har redan i dag blivit bekräftad. Några tecken på att exporten skulle växa snabbare än importen har vi tyvärr ännu inte sett. Snarare ser vi en ytterligare försämring av handelsbalansen som möjlig. Under januari i år uppgick importöverskottet till 674 miljoner kronor. Det skall jämföras med siffran för 1969, då importöverskottet var 206 miljoner kronor under samma tid. Samma sak gäller valutareserven. Någon förbättring av den har inte ägt rum. Vi hade visserligen under januari ett valutainflöde på cirka en kvarts miljard kronor, men det överskuggades av ett utflöde under februari månad på 350 miljoner kronor. Dessvärre har vi också på den internationella valutamark naden för första gången fått uppleva något av en spekulationsvåg som varit riktad mot den svenska kronan. Det var den som föranledde den engelska tidningen The Economist att notera, att kommunikationerna mellan riksbanken och affärsbankerna lämnat mycket övrigt att önska. Den fortsatte: Ingen rök utan eld. Det finns mer allvarliga faktorer bakom den dåvarande ryktesfloran kring kronan. Vi har vidare i början av året haft — och det är särskilt beklagligt — en våg av vilda strejker, som nu gör det än mer osannolikt, än då finansministern skrev finansplanen, att löneökningarna under året skall begränsas till 7 procent och inflationen till 3,5 procent. Häromdagen fick vi också riksrevisionsverkets nya siffror. Där räknar man med löneökningar på 9 procent. Samma utveckling kan vi avläsa, då det gäller prisutvecklingen. Bara under årets två första månader har vi haft en penningvärdeförsämring på cirka 3 procent. När det gäller matpriserna — vilka för de enskilda hushållen är långt mer intressanta än en statistisk genomsnittssiffra för prisökningen — har man i en undersökning här i Stockholm kunnat konstatera en prisökning på mellan 8 och 10 procent under dessa månader. Vi måste kort sagt ta Sveriges ekonomiska svårigheter på allvar och inte försöka bagatellisera dem, som finansminister Gunnar Sträng gjort ända till början av denna vecka.

Jag kanske skall stanna ett ögonblick vid den kritik, som oppositionen riktat mot den allt för glättade bild, som regeringen givit av situationen under den senaste tiden. Vi förstår mycket vä! att finansminister Strängs, industriminister Wickmans och andra ministrars uppläggning av sina tal är betingad av att det är val i september. Men jag tror ändå, att vi nu befinner oss i ett sådant läge, att regeringen måste ta våra ekonomiska problem på allvar, trots att det är val i år. Det är inte oansvarigt att fästa uppmärksamheten på brister i den ekonomiska balansen här i landet och att varna för utvecklingen. Jag vänder mig i detta fall kanske mindre till finansminister Sträng än till industriminister Wickman, som är så rädd för att sanningen om det verkliga läget skall avslöjas, att han försöker lägga munkavle på oppositionen. Man kan väl också säga, att i själva verket behövs det inte någon djupsinnigare analys för att finna orsaken till vårt nuvarande läge. Sverige har levat och vill fortsätta att leva över sina tillgångar. Men vilka är då de mera direkta orsakerna till den nuvarande situationen? Vi har i vår ekonomisk-politiska motion bl.a. sagt, att svagheterna i det ekonomiska läget främst kan hänföras för det första till den offentliga sektorns alltför snabba tillväxt och för det andra till det alltför snabbt stigande skattetrycket. Jag tycker att regeringen framför allt synes vilja glömma bort den roll för den ekonomiska utvecklingen, som regeringens högskattepolitik spelar. Orosstiftaren på den ekonomiska marknaden är regeringens högskattepolitik. Marginalskatterna är redan i nuvarande skattesystem så höga att de äter upp en allt större del av arbetarnas, tjänstemännens och företagarnas inkomstökningar. Därigenom utlöses omedelbart kompensationskrav i form av krav på lönehöjningar. Det som inte försvinner i denna allra första skatteomgång kommer att försvinna genom de kostnadsoch prishöjningar, som också är en ofrånkomlig följd av de alltför höga skatterna. Detta är orsaken till att betydande arbetstagargrupper har funnit, att de inte kunnat få någon standardförbättring. Mellan 1966 och 1969 steg t.ex. den genomsnittliga industriarbetarlönen med över 3 000 kronor. Mätt i 1969 års priser och efter det skatten tagit sitt blev löneförbättringen inte större än 100 kronor om året — mindre än 2 kronor i veckan. Det är väl därför mer än naturligt att löntagarorganisationerna, t.ex. TCO och SACO, i dag åberopar regeringens marginalskatter som skäl för sina krav på ökade löner för medlemmarna. Det är också naturligt, att man från det hållet kommenterar finansminister Strängs skatteförslag så kyligt och att allt hårdare lönekrav aviseras. Vi har från vårt håll talat om en ond cirkel som består av skatter—löner— priser. Vårt ekonomiska läge med alla dess svagheter och faror för framtiden har till stor del skapats av denna onda cirkel. Det finns därför i dagens och morgondagens ekonomiska läge särskilda skäl att försöka bryta denna cirkel. Den kan inte brytas, om man inte också inriktar sig på att ändra regeringens skattepolitik. Nu kanske regeringens företrädare säger, att vi i oppositionen återigen är ute i ogjort väder. Det har ju gått bra, säger man, under 1960-talet trots rekordhöga skatter på inkomster och förmögenheter, och varför skulle då inte sparandet, investeringarna, arbetsvilligheten, konkurrenskraften, innovationerna även under 1970-talet kunna utvecklas väl och i god riktning? Svaret ligger i den mängd varningstecken som vi kan se i dag och som pekar på risker för en fortgående försvagning av betingelserna för den svenska ekonomin. Jag skall nämna några av dessa varningstecken.

Det är dessa varningstecken, som måste beaktas och som kräver en omläggning av både skattepolitiken och den ekonomiska politiken som helhet. Det direktingripande som finansminister Sträng nu har gjort med en 25 procentig investeringsavgift kan inte sägas vara tillräcklig för att rätta till den uppkomna situationen. Detta ingripande måste väl också vara en åtgärd, som måste betraktas som en engångsföreteelse. Den bär dessutom prägel av alt regeringen till varje pris till dagens debatt ville kunna påvisa, att den åtminstone föreslår någonting i det läge som den själv har skapat. Men denna åtgärd löser inte de långsiktiga strukturella svårigheter som svensk ekonomi brottas med. Den kompenserar inte de skador, som ett omöjligt skattesystem medför, och den leder inte till en snabb och påtaglig återströmning av valuta till landet. Och den lär väl knappast ens leda till att exportindustrins investeringsbehov under de kommande ömtåliga sommarmånaderna nämnvärt prioriteras. De arbeten, som redan pågår, kan knappast avbrytas och ersättas med nya objekt, och vi är snart inne i sommaren, även om den kyliga snön alltjämt ligger kvar. Självfallet är det i första hand regeringen, som i kraft av det ansvar, som regeringen har för landets ekonomi, också skall föreslå samlade åtgärder, för att få oss loss ur det nuvarande svåra ekonomiska läget. Men av debatten hitintills och av det utskottsutlåtande, som vi nu behandlar, framgår att det förslag till långsiktiga förbättringsåtgärder, som oppositionen framfört, stelt kommer alt avvisas av regeringen. Det innebär med andra ord, att regeringen inte tycks vilja vidta bestämda åtgärder för att t.ex. stimulera det enskilda sparandet, för att hålla tillbaka en alltför kraftig utgiftsstegring på den offentliga sektorn eller för att försöka se till att man långsiktigt gynnar investeringarna i den industri i Sverige som har att konkurrera med utlandet. Men, herr talman, hur ställer sig nu regeringen till mer omedelbara ingripanden, för att vi under detta år skall kunna dämpa prisoch kostnadsstegringarna, för att vi skall kunna hålla tillbaka den enskilda konsumtionen, hålla nere statens och kommunernas utgifter och gynna produktiva investeringar? Ja, för vår del är vi beredda alt tillsammans med regeringen och arbetsmarknadens parter överlägga om lägets krav och de åtstramande åtgärder, som behövs för att skärpa finanspolitiken. Vi är beredda att med regeringen diskutera de nödvändiga lösningarna, men då kräver vi också att hänsyn tas bla. till våra krav på en lindring av marginalskatterna och på besparingar i de offentliga utgifterna, t.ex. genom att man senarelägger vissa statliga beställningar. Jag tycker, herr talman, att regeringen bör i samhällets intresse i dag se bort från den snäva politiska taktiken. Regeringen måste ta sitt ansvar, och det kan den göra genom att överlägga med oppositionen och =<arbeismarknadens parter och andra intresseorganisationer om de ganska hårdhänta åtgärder, som nu måste vidtas därför att regeringen hitintills har misslyckats med sin ekonomiska politik.

Herr talman! Jag har en känsla av att det är litet påfrestande för den tiämligen glest besatta kammaren och åhörarläktarna att mönstra alla de gamla kända käpphästarna som kommer tillbaka vid varje ekonomisk debatt. Nu är det också vid detta tillfälle så, att detta är debatten nummer två under vårriksdagen om allmän ekonomi, och jag utgår från att vi får två sådana debatter till, en när skatteförslaget kommer från bevillningsutskottet och den andra, den varje år obligatoriska, när utskottsutlåtandet i anledning av kompletteringspropositionen läggs på riksdagens bord. Jag skall därför gå ifrån min av kammaren kända traditionella grundlighet, när jag försöker bemöta de tidigare oppositionstalarna och skall bara i några avsnitt kommenter det hela. Herr Hedlund började sitt anförande med att tala om att vi hade påfrestningar på vår ekonomi både genom utlandsresorna och genom u-hjälpen. Dessa kostar mycket pengar. Vi måste i stället vara måttfulla här hemma, om vi skall klara av våra åtaganden bla. i dessa frågor, sade han. Jag kan hålla med honom om det. Jag har väl under den senaste veckan inte precis fått denna måttlighet dokumenterad, när jag har studerat oppositionens alternativa skatteförslag. Tids nog får vi väl möjligheter att återkomma till detta. Herr Hedlund kom in på den prisstegring som vi har haft under de första två månaderna av 1970. Som den försiktige man han är sade han, att det var honom fjärran att multiplicera det med sex för att få fram prisstegringen under hela året. Jag tror att denna försiktighet hedrar herr Hedlund. Den bör man nog iaktta, när man gör sådana här matematiska operationer. I själva verket — jag säger det därför att jag tycker att denna prisstegring på 3 procent har hängt litet för mycket i luften och varit för litet förklarad — är det fråga om 2 procent under de första två månaderna. Den tredje procenten daterar sig till någonting som hände under 1967 men som man har upptäckt vid årsskiftet 1969/1970.

Det är dessa efterhandsjusteringar på bostadsfronten som konstituerar en procentenhet av prisstegringen. Sex tiondelar av de andra 2 procenten är en direkt följd av den skattehöjning som vi medvetet beslöt och satte i kraft, jag vill minnas den 6 februari innevarande år. Det var skattehöjningen på cigarretterna, och det var den höjda accisen på bilar och andra mera lyxbetonade ting. Jag vet inte om man skall gå ut och skrämma upp svenska folket med den ofrånkomliga effekten av en skattehöjning som hela riksdagen varit överens om och beslutat sig för. Gör jag dessa reduktioner och således bara avläser den normala prisstegringen eller den prisstegring som vi inte direkt påverkat genom administrativa omräkningar som sträcker sig tre år tillbaka i tiden och genom skattebeslut som träffades i början på året är prisstegringen följaktligen 1,4 procent. Det är mycket det också, om man multiplicerar med 6 och räknar med att detta skall bli prisstegringen för hela året. Det finns emellertid ytterligare en omständighet att ta hänsyn till, nämli gen att de lönehöjningar som fjolårets uppgörelse innebar ju satte in vid årsskiftet. Jag tror att mycket av den prisstegring som kommit fram på handelns område är en följd av den lönehöjning som handelsanställda i sedvanlig ordning erhöll, denna gång fr.o.m. den 1 januari 1970. Det finns inte samma möjligheter som på den industriella fronten att ersätta servicenäringarnas arbetskraft med maskiner, och därför slår lönehöjningarna igenom hårdare. Men detta bör ju också rimligtvis vara en engångsföreteelse under året, såvida det inte händer någonting alldeles speciellt som innebär att man får nya influensor på lönefronten, men jag tycker inte man skall behöva diskutera den saken. Jag har velat säga detta bara för att liksom ställa kyrkan litet mer mitt i byn och visa att det inte är riktigt att dra slutsatser på basis av utvecklingen på prisfronten under årets två första månader. Herr Hedlund accepterar den 25-procentiga investeringsavgiften som föreslogs i en något tunn men viktig och innehållsrik proposition som lades på riksdagens bord under gårdagen. Han accepterar också förskjutningarna av de statliga beställningarna, och jag har naturligtvis för min del inregistrerat detta med en viss tillfredsställelse, eftersom vi då inte behöver hålla på att träta om den saken. I fråga om valutareserven sade herr Hedlund att vi tappat 2 miljarder kronor under 1969, och han var också vänlig nog att apostrofera vissa av mina förklaringar, men han gjorde det inte så utförligt som jag tycker man bör göra när man uppehåller sig vid de här detaljerna. Vi förlorade emellertid inte 2 000 miljoner utan 1850 miljoner, men det är naturligtvis mycket pengar det också. Man kan emellertid beträffande år 1969 avläsa att lageruppbyggnaden som värdemässigt normalt brukar beräknas till 700—800 miljoner kronor per år uppskattas till 1800 miljoner kronor under fjolåret. Det är ju klart att hela denna lageruppbyggnad inte är lika växlingsbar som ett dollartillgodohavande i riksbanken eller affärsbankerna, men det finns synnerligen mycket av samma karaktär i båda företeelserna. Jag kan gå tillbaka till år 1947, strax efter den 14 mars, då situationen var sådan här i landet att det beslöts en importreglering och en kafferansonering som kom att medföra mycket stort politiskt väsen. Då reste sig folkhushållsministern Axel Gjöres i bänken, och med den noggrannhet som präglade den mannen hade han med sig alla erforderliga data um de olika sortimenten i lageruppbyggnaden och sade: »ärade kammarledamöter, här har ni valutareserven.» Det ligger naturligtvis åtskilligt i ett sådant konstaterande. Vi räknar med att det skall bli litet lugnare i detta avseende under år 1970, och det var ju en av utgångspunkterna för mina prognoser i finansplanen. Sedan har vi också den s.k. exklusiva kapitalbalansen. Svensk industri brukar investera utanför våra gränser till ett värde som är ganska jämförbart med vad andra nationers industriföretagare investerar här i landet. Den tidigare relativt hyggliga balansen där — jag talar nu i mycket grova drag — förrycktes ganska väsentligt under 1969. Vi hade då ansökningar om valutautförsel för investeringar i utlandet på ungefär 1700 miljoner, och vi släppte loss för ungefär 1150 miljoner. Samtidigt hade vi investeringar utifrån här i Sverige på ungefär 350 miljoner kronor. Balansen i det fallet blev alltså åtskilligt förryckt i fjol, och jag tycker att man där har en ganska plausibel förklaring till det årets valutaavtappning. | Likaså har naturligtvis den förskjutning i betalningsterminerna spelat in som uppkom genom att alla gick och väntade på den tyska revalveringen. När den kom den 20 oktober i fjol förändrades situationen, även om den har varit besvärlig också under ett par månader i år, möjligen beroende på att man talade litet för vitt och brett om avsaknaden av förtroende och därmed sådde en vind som blåste upp alldeles i onödan. Herr Hedlund kom sedan i ett ögonblick av sanningslidelse fram till att man inom oppositionen kanske hade hejat på finansministern och regeringen mer än vad som varit erforderligt. Jag fann emellertid i hans ord en förtröstan på att finansministern inte hade lyssnat så särdeles mycket på dessa påhejningar, och jag kan lugna den värderade oppositionen med att jag i allmänhet inte har varit särskilt lvhörd för oppositionens röster och väl inte heller blir mera lyhörd i fortsättningen. Jag kan därför acceptera ett fortsatt påhejande. Det påverkar inte nämnvärt den praktiska politiken, när man hejar i den riktningen. Om det behövs starkare åtgärder i dagens läge, så är jag beredd att hjälpa till, sade herr Hedlund sedan, när han slutade med allas vår kollektiva syndabekännelse över vad som varit. Där fick han överraskande nog i sista omgången ett instämmande av herr Holmberg. Syndabekännelsen får emellertid stå för herr Hedlunds och hans oppositionsbröders räkning. Men jag noterade givetvis med tillfredsställelse herr Hedlunds beredvillighet att hjälpa till, om så skulle bli erforderligt. Jag är inte lika säker på herr Hedlunds medbröder i folkpartiet eller halvbröder i moderata samlingspartiet. Det har ju rått så vitt skilda uppfattningar när ni kommenterat regeringens förslag de senaste veckorna. »Vad det än må vara, fruktar jag danaerna, även när de kommer med gåvor», heter det ju, och man tvivlar ibland på att det ligger ärlighet bakom. Men all right, herr Hedlund, det spelar kanske inte så stor roll vad herrar Holm berg och Helén tycker; herr Hedlund och jag har ju tidigare kommit överens på tu man hand, och den möjligheten föreligger väl även i fortsättningen. Sedan sade herr Gustafson i Göteborg — och det var ett ovanligt tillmötesgående från folkpartiets talesman — att man nu har kommit så långt att man är beredd att stödja propositionen om investeringsavgiften. Men om folkpartiets insats i stabiliseringsarbetet skulle inskränka sig till bara det, så är det kanske inte så mycket att hurra för. Men vi är ju vana vid att folkpartiet kommer litet så småningom. Det är ett litet tuppfjät framåt, om jag får uttrycka mig så respektlöst, och jag får väl därför inregistrera det som en framgång att folkpartiet nu skall studera förslaget. Förra gången jag framförde det behövde man där inte studera det. Då sade man nej direkt. Vi måste öka sparandet, och därvidlag hänvisar herr Gustafson i Göteborg till bl.a. en utredning, som nämns även i bankoutskottets utlåtande nr 19. Men vad herr Gustafson uraktlät att säga var att bankoutskottet i sin kommentar till den i utredningen redovisade siffertabellen understryker osäkerheten i beräkningarna, särskilt i vad avser de tre senaste åren. Och det är ju under de tre senaste åren som enligt tabellen hushållssparandet skulle ha gått ned. Om man går fyra år tillbaka i tiden finner man, att hushållssparandet då ökades i förhållande till året dessförinnan. Jag är medveten om detta och sade i remissdebatten att man inte får ta alltför allvarligt på denna sifferserie. Jag är emellertid så pass intresserad av att få frågan klarlagd att jag under remissdebatten gav ett löfte om att finansdepartementet med konjunkturinstitutets och statistiska centralbyråns hjälp skall göra en utredning som så noga som möjligt kartlägger frågan. Jag har inte haft tid att ta itu med detta ännu, trots att det förflutit några månader sedan remissdebatten. Jag har haft en del annat att ägna mig åt. Jag kan emellertid lova herr Gustafson att utfästelsen inte är bortglömd. Vidare går herr Gustafson in på förtroendeproblemet. Han menade att förtroendet inte är detsamma i dag som tidigare. Han hänvisade till att socialdemokraterna talar om insättande av offentliga representanter i företagen. Han vidareutvecklade denna tanke genom att skissera upp något av en politisk instans med ordergivande befogenhet i företagen — något som för mig var en fullständig nyhet. Herr Gustafson menade emellertid att man under sådana förhållanden får ligga som man bäddar.

Jag trodde väl att folkpartiet inte hade växlat fot sedan dess utan även i dag skulle vara berett att tänka sig en representation i företagen för de anställda eller för det offentliga. När det gäller affärsbankerna, som ju är stora företag, är jag inte alldeles säker på att just de anställda bör ha en sådan representation. Jag kan tänka mig att någon annan part skulle få representera det offentliga... Jag utesluter emellertid inte heller det första alter: nativet. Jag tar detta bara som ett exempel. I detta avseende kommer emellertid regeringen att framlägga ett förslag, som jag hoppas till vårriksdagen, och jag skulle bli mycket överraskad om herr Gustafson skulle dra svärdet från bältet för att slåss med mig på denna punkt. Jag trodde att man i folkpartiet skulle vara så pass fördomsfri, att man där kunde se på detta problem på det sätt som jag menar att man bör göra. Herr Gustafson fortsatte med en utläggning om företagens och vinstens betydelse. På denna punkt kan jag glädja herr Gustafson med att vi i praktiken inte har några skiljaktiga uppfattningar. Ett slag trodde jag att han hade fått tag i mitt tal från Arosmässan i Västerås i höstas. Jag tyckte att det ord för ord faktiskt följde mitt inlägg. Jag gjorde nämligen en hel del allvarliga inlägg, även om massmedia tyckte att det där med skägg och att vara utan slips var det mest spännande i hela den ekonomiska redovisning jag lämnade vid Arosmässan. Men det kan ju tänkas att herr Gustafson i Göteborg och andra har blivit uppskrämda av den debatt som förs om de viktiga problemen för näringspolitiken och företagen samt det allmännas inflytande. Denna debatt skall väl föras. Ur en debatt i en demokrati sållas det alltid fram något värdefullt. En del sållas undan såsom mindre värdefullt. Den debatten har alltid förts av unga reformister som velat reformera samhället, vilket ju i och för sig är prisvärt. Vad som i den debatten skall betraktas som regeringens auktoriserade förslag talar regeringen om så småningom och med jämna mellanrum. Om herr Gustafson således lyssnar på regeringsförslagen tror jag inte att han behöver dra längre gående växlar på en i en demokrati förd fri debatt än vad som är nödvändigt. Herr talman! Låt mig sedan säga några ord på vägen till herr Holmberg. Vi har upplevt en spekulation, sade herr Holmberg, och det har varit päfrestningar under de senaste månaderna. Dessa påfrestningar tror jag hade varit helt obehövliga om man hållit tand för tunga litet bättre än vad som varit fallet under de senaste månadernas offentliga debatt. Det betyder naturligtvis inte att jag förmenar nägon människa att säga vad han vill. Men i vissa fall kan just detta att man säger vad man vill få konsekvenser. Jag tror att de konsekvenser, som herr Holmberg talade om och som jag är medveten om, kan härledas just ur detta. Ibland har jag — om jag skall bekänna färg — haft en känsla av att här talar man i rena aningslösheten. Man vet inte vad man ställer till. Man sitter och funderar, och så skriver man och talar. En aningslöshet är alltid förlåtlig, och följaktligen skall de förlåtas som talar i aningslöshet. Ibland kan man kanske också ha en känsla av att ammunitionen för detta tal är någonting av en önskan att komprommettera regeringen. Då tänker man inte heller på att när man rör sig på detta område kan det få vissa konsekvenser. Jag vägrar emellertid att se den oro vi har haft under året som något bestående, naturligtvis under förutsättning att man inte med jämna mellanrum fortsätter att sprida oro. Då kan den naturligtvis medföra verkningar som i och för sig inte har sakligt underlag men som ändå kommer och inför vilka man står ganska maktlös. Herr Holmberg talar om det allvarliga läget. Det senaste utspelet från regeringens sida gäller återinförande av den 25-procentiga investeringsavgiften med all den irritation det medför i avseende på planering av viktiga byggen och kommunala investeringar, vilka vem som helst gärna skulle se kom till stånd men som man i dagsläget måste uppskjuta.

Låt mig få komplettera mig själv på den punkten. Jag gör det därför att även herr Gustafson i Göteborg tog upp det. Detta sparande har en stor betydelse. Tidigare hade det en relativt sett större betydelse, men det institutionella sparandet i dag får en för varje år relativt sett större betydelse i vårt totala sparande. Den som läser AP-fondernas verksamhetsberättelse för 1969 kan på näst sista sidan hitta en tabell som visar att fonderna år 1960 uppgick till 470 miljoner kronor. Det var det år vi startade. År 1969 var fonderna uppe i 31 000 och några hundratal miljoner kronor, d.v.s. över 31 miljarder kronor. Man kan sätta sig ned med papper och penna och räkna ut vad detta kommer att innebära i framtiden. Jag föreställer mig att vi år 1972 kommer att ha en AP-fondbehållning som representerar en kreditgivning på ungefär 50 miljarder kronor, d.v.s. den utan konkurrens största kreditoch finansieringskälla vi har i landet. Vad är detta för pengar? Jo, det är pengar som man tar av alla människor, i första hand från de löneanställda. Man tar 10 procent av deras lön. Det är pengar som i annat fall skulle ha blivit konsumerade, i varje fall till 8, 8,5 och kanske 9 procent, och endast 1 procent hade återstått för sparande. Nu spar man alla dessa 10 procent, vilka tas av varje löntagares inkomst. Dessa pengar finansierar i dag 44 procent av vårt bostadsbyggande, över 30 procent av vårt industribyggande och 25 procent av vårt kommunala byggande, men även staten lånar upp 10 procent från AP fonderna. Där har vi ett sparande i institutionell form som väl balanserar nedgången hittills i hushållssparandet och som kommer att göra det i fortsättningen. Vem som helst kan övertyga sig om att om man sätter likhetstecken mellan sparande och investering, vilket man väl i grova tal kan göra, finns det inte någon nation, inte ens de så många gånger omtalade Förenta staterna, som per capita har en investering av den omfattning vi håller oss med här hemma i gamla Sverige. Det vore intressant att få en förklaring från herr Bohman här ifrån talarstolen. Är herr Bohman med på — förlåt mig, det har hänt litet grand på de senaste åren här — är herr Holmberg med på att situationen är allvarlig? Jag utgär ifrån att herr Holmberg på samma rätlinjiga sätt som herr Hedlund är beredd att gå upp och säga att moderata samlingspartiet också kommer att stödja regeringens förslag om en investeringsavgift och att det kommer att sluta upp med gnällandet om att det hela ställer till så förskräckligt mycket besvär när det nu skall sättas i gång. Så sent som i går kväll sade herr Bohman att han inte ville vara med om avgiften när frågan kommenterades i Sveriges Radio. Det är just därför jag frågar: Har herr Holmberg lyckats tala reson med herr Bohman, eller är ni fortfarande osams på den här punkten? Det kan ha sitt intresse när vi nu skall föra den offentliga debatten om bl.a. investeringsavgiften. Även herr Holmberg är beredd att delta i överläggningar om stabiliseringspolitiken, men, säger han, det finns ett villkor, och det är att regeringen går med på att lätta på marginalbeskattningen. Det är väl ingen av kammarens värderade ledamöter som har uppfattat dagens ekonomiska situation på annat sätt än att en stabiliseringsöverenskommelse måste utmynna i en uppstramning av den efterfrågan, kanhända också på konsumtionssidan, som anses vara för hög i dag. Hur kan man förena ett sådant förhandlingsutspel med ett krav på att villkoret för att strama upp skall vara att vi ger tillbaka mera pengar till konsumtion genom att sänka marginalskatterna? Man kan naturligtvis tala om dessa två ting, om man inte gör det på samma gång och i samma församling utan har litet tid emellan och ser till att man har skilda auditorier. För mig är det emellertid omöjligt att begripa hur man kan sätta upp sådana villkor för att delta i vad herr Holmberg nu generöst har förklarat sig beredd att delta i, nämligen en stabiliseringsöverenskommelse. Jag har med detta inte ställt ut någon inbjudan till några stabiliseringsförhandlingar. Jag har blivit bränd ett par gånger tidigare och är väl medveten om det sterila och omöjliga i att försöka resonera ihop sig med oppositionen i en stabiliseringsöverenskommelse, i varje fall om oppositionen skall vara fullödigt representerad. Herr talman! Jag har nu frångått min sedvanliga intention att vara så där utomordentligt grundlig; jag har bara velat kommentera de tre föregående inläggen.

Herr talman! Även jag skall skjuta upp behandlingen av skattefrågan tills vi får den på riksdagens bord.

Om jag inte fattade finansministern fel, kom han i stället för till de 3 procenten fram till ungefär 1,4 procent, och 6 gånger 1.4 är ju litet över 8. Jag hoppas att den siffran inte heller kommer att visa sig vara den riktiga när året är slut. Däremot tror jag att vi, när vi kommer till den 1 juli, kan finna god anledning att analysera orsakerna till prisstegringen under första halvåret för att på ett bättre sätt kunna bedöma vad vi kan vänta för hela 1970. Jag redogjorde för olägenheter i fyra punkter.

Varje investering innebär ju till mycket väsentlig del att produktionsapparaten moderniseras och att möjligheter därmed skapas att hålla priserna nere och konkurrera med utlandet. Som finansministern säger är överdrifter aldrig att rekommendera, och i en situation som den nuvarande är de minst sagt olämpliga. Jag tror som sagt att vi skall vänta och se vad åtgärderna kommer att innebära. Är min repliktid slut nu? Javisst, men man har ju sex. En av förklaringarna till januari månads Pprisstegring ansåg finansministern, om jag fattade honom rätt, vara lönestegringarna. Kan man inte vänta sådana i fortsättningen också, och kan inte de i sin tur påverka prisbildningen ganska negativt?

Herr talman! I finansministerns konstförfarna händer försvann nästan prisstegringen — om man nu inte multiplicerar förstås. Man har en känsla av att det blev som i den gamla sagan, »det bidde ingenting>. Men de som handlar i affärerna vet att prisstegringarna finns, och det tjänar ingenting till att försöka bortförklara dem. Sedan sade finansministern att detta med valutautströmningen inte heller är så farligt — valutareserven ligger i stor utsträckning i lager. Man fick också där det intrycket att finansministern inte såg med några större bekymmer på utvecklingen.

När finansministern ger dessa förklaringar till försämringen i bytesbalansen, borde han kanske också nämna de förbättringar i terms of trade som påverkat den i fördelaktig riktning. Finansministern tar sedan upp att jag sagt, att jag skall studera propositionen om den 25-procentiga investeringsavgiften. Finansministern frågade, om detta var det bidrag som mitt parti ville ge till stabiliseringspolitiken. Vårt ekonomiska program har herr Sträng framför sig i våra reservationer till bankoutskottets utlåtande nr 19. Det är praxis i denna kammare, att när regeringen lägger fram en proposition så har Ooppositionen tio dagar på sig att studera och ta ställning till den. Det trodde jag fortfarande var tillåtet, även om enpartitänkandet brett ut sig här i riksdagen. Det är inte så självklart att denna åtgärd är till alla delar lyckosam. När denna avgift infördes förra gången sade byggnadsarbetarnas ordförande i Göteborg — en känd socialdemokratisk kommunalman — att hade riksdagen vetat vad den gjorde, så hade man inte infört denna avgift. Men då var det ett annat konjunkturläge, och det är mycket möjligt att vi kommer till den slutsatsen att en sådan här tvärbromsning nu är nödvändig. Sedan säger finansministern visserligen att han skall börja fundera på detta med sparandet men att den saken ändå inte är så allvarlig, eftersom ATP-sparandet ökat och detta mer än väl kompenserar nedgången i hushållssparandet. Men, herr finansminister, om sparandet är tillräckligt, varför är det då omöjligt för företagare att låna pengar även till investeringar som är absolut nödvändiga för att de skall kunna överleva? Det måste bero på att det som sägs på s. 6 i den preliminära nationalbudgeten är mera sant, nämligen att AP-fondssparandets tillväxt under perioden 1964 till 1968 och 1969 har »kalkylmässigt absorberats av en ungefär lika stor tillväxt av statens, kommunernas och bostadssektorns finansieringsbehov. Nettofinansieringsbehovet för den offentliga sektorn i vid bemärkelse har alltså hållits tämligen oförändrat samtidigt som hushållssparandet i stort sett upphört att ge något nettotillskott.» Här finns ett problem beträffande sparandet, herr finansminister, och jag tror inte att vi bör negligera det. Finansministern säger vidare, att det förekommer en livlig debatt om förhållandena inom företagen och att det är bra. Ja, det är riktigt. Jag hälsar den debatten med stor tillfredsställelse, och jag har själv försökt ge bidrag till den i olika sammanhang. Men vad som spritt osäkerhet — och det var det jag pekade på är dessa propåer, som också kommer från folk som vistas inom kanslihuset, om att man skall skatta bort vinsterna hos de företag som tjänar litet mer än andra och dela ut dessa pengar till företag som tjänar litet mindre. Idén att statliga representanter i företagens styrelse skall ha en statlig myndighet har också väckts av folk som finns inom kanslihusets väggar. Men sedan sade finansministern att han trodde att folkpartiet var intresserat av de anställdas representation i företagens styrelser, eftersom herr Wedén hade erbjudit de anställda representation. Javisst! Detta är ju en sak som vi drivit år efter år, då socialdemokraterna motsatte sig det hela. Vad vi vill ha är en arbetsdemokrati enligt de riktlinjer vi lagt fram i våra motioner i år med inflytande på alla nivåer i företaget. Men vi tror inte på statliga representanter i industriföretagens styrelser.

Herr talman! Finansministern började med att säga att det kanske var påfrestande för dem som lyssnar på åhörarläktarna att höra oppositionens kritik av regeringens ekonomiska politik. Om man känner sin situation vara så svag att man inte tål höra kritik, inte tål höra en analvs, kan jag mycket väl förstå inlägget. Men jag tycker det är mera påfrestande för oss att finansminister Gunnar Sträng ännu inte har kunnat inse att det finns ett samband mellan regeringens högskattepolitik — framför allt de höga marginalskatterna — å ena sidan samt vårt ekonomiska läge å den andra. Det är märkligt att finansminister Sträng, som uppenbarligen själv anser sig vara en alldeles utmärkt finansminister, inte är beredd att erkänna att de höga skatterna leder till kompensationskrav från löntagarnas sida. Det går självfallet inte i längden att stå emot dessa kompensationskrav, vilket i sin tur leder till högre kostnader och högre priser — alltså inflation. Finansministern sade att han inte är så lyhörd för oppositionen. Men det betyder ju inte att oppositionen inte skuile ha rätt, möjlighet och skyldighet att framföra sin kritik mot regeringen. Finansministern sade också att det var folks aningslösa uttalanden som lett till den nuvarande situationen. Men, herr Sträng, är inte regeringen beredd att stå för sin egen politik och för det resultat som denna politik uppvisar?

När det gäller skatterna vill jag gärna återigen slå fast en siffra som finansministern försöker dölja men som herr Bohman fick fram på ett alldeles utmärkt sätt i TV-debatten häromdagen. Under de närmaste fem åren tänker finansministern plocka hem över 11 miljarder kronor mer i skattepengar genom det nya skattesystem som finansministern etablerar. Det är alldeles klart att dessa 11,6 miljarder kronor spelar en betydande roll för den ekonomiska politiken i ett längre perspektiv. Jag skulle gärna vilja höra om finansministern anser att vi kan negligera denna summa i den ekonomiska debatten eller om han medger att den är betydelsefull, inte bara för det allmänna hushållet utan även och inte minst för de skattebetalare som skall betala den. Finansministern sade också att vi inte skall skrämma svenska folket genom att redovisa effekten på priserna av genomförda skattehöjningar. Det är väl inte att skrämma! Tror verkligen finansminister Sträng att fru Andersson blir nöjd och glad när hon kommer in i snabbköpet och får reda på att den prisökning på 3 procent som hon kan inregistrera som elt genomsnitt på varorna till en tredjedel beror på misstag från regeringens sida och till 0,6 procent beror på skattebeslut eller någonting sådant? Jag tror att det i demokratins intresse är riktigare att korrekt redovisa hur stora prishöjningarna har varit, och vi har även skyldighet att försöka beräkna hur stora de blir i framtiden. Finansministern har hela tiden försökt dämpa påståendena om att vi befinner oss i en inflationistisk situation med kommande prishöjningar. är detta verkligen korrekt, är det hederligt och riktigt gentemot de människor som ofta har knappt om pengar för att köpa varor? Är det inte i så fall bättre att säga att med den utveckling som regeringens politik har tagit bl.a. på skatteområdet får man räkna med större prisökningar än de 3,5 procent som regeringen hittills har räknat med? Jag vill till sist, herr talman, ta upp ytterligare en sak. Finansministern sade nämligen att man inte skall tala vitt och brett om avsaknaden av förtroende.

Enbart den sifferserien visar att det föreligger ett bristande förtroende för den ekonomiska politik som bär finansminister Gunnar Strängs signum.

Herr talman! Det fanns en så våldsam felaktighet i den framställning, som finansministern gjorde beträffande den särskilda styrelserepresentation som förekommer i det företag där jag är intresserad, att jag inte vill tro att det var en lika våldsam förvrängning, utan antar att det helt enkelt beror på att finansministern inte var underkunnig om förhållandena. ställda som finns i Lindströms tångfabrik sker genom val av de grupper av anställda inom företaget som utser representanter till företagsnämnden. De skall vara företrädare för de anställda, och de skall utses av de anställdas organisationer inom företaget. De är inte några representanter för staten och kan förvisso inte heller utses av staten. Här finns emellertid — och det är det intressanta, herr talman — fångad i ett nötskal själva den väsentliga skillnaden mellan vårt sätt att se på dessa problem och socialdemokraternas. Vi anser att just den direkta förbindelsen, ett större mått av närdemokrati, är det väsentliga. Det av socialistiska föreställningar mera färgade synsättet som tyvärr framträder så accentuerat, som jag inte hade trott att det skulle göra, även i finansministerns resonemang går ut på att staten skall utse och statliga representanter vara i verksamhet inte för de anställdas räkning utan för den centrala statsmaktens räkning. Här framträder verkligen på ett sällsynt klart sätt skillnaden mellan det liberala och decentralistiska betraktelsesättet och det mera socialistiskt betonade och centralistiska betraktelsesättet. Jag tycker det var intressant, herr talman, att vi fick denna, som jag tror från finansministerns sida omedvetna, belysning av det problemet. Hans försök att försvara sig mot herr Sven Gustafsons kritik genom ett konstgrepp är helt misslyckat.

Herr talman! Gemensamt för de åtgärder som de borgerliga partierna föreslår är att de syftar till att på olika sätt begränsa de breda folklagrens köpkraft och levnadsstandard. Därför har de borgerliga sökt övertrumfa regeringen genom att begära att höjningen av mervärdeskatten skall inträda redan den 1 juli, även om de för dagen inte vill nämna någonting om det projektet, — Vad som ena dagen var en stor jämlikhetsreform avslöjas den nästa som en åtgärd för att begränsa löntagarnas köpkraft! Talet om att det nu handlar om konjunkturpolitik men vid årsskiftet om utjämnande skattepolitik går ju inte i någon människa. I själva verket pågår redan denna process, genom vilken man söker pressa ner löntagarnas och barnfamiljernas levnadsstandard. Detta sker framför allt genom de stigande priserna på konsumtionsvaror. Det är nödvändigt att sätta stopp för den prisstegringsprocess som nu fortgår i ett accelererande tempo, och jag tycker att det är farligt att finansministern underskattar prisstegringstendenserna på det sätt som han här förefaller att göra. Jag vill erinra om några data. Om man jämför tredje kvartalet 1968 med tredje kvartalet 1969, finner man att konsumentpriserna stigit med 2,9 procent. Jämför man i stället konsumentprisindex för november 1968 med samma index för november 1969, visar det sig att ökningen utgör 3,9 procent. Från februari förra året till februari i år har ökningen varit 6,1 procent, och enbart under de två första månaderna av 1970 är ökningen av konsumentprisindex 3,1 procent. Nu vill herr Sträng reducera den stegringen till 2 procent genom att säga att 1 procent beror på administrativa justeringar som man har gjort vid årsskiftet. Men det innebär ju ändå en prisstegring, även om denna inträffat under en längre tid än bara under de första månaderna i år, och den drabbar naturligtvis löntagarna. Det hjälper ju inte heller löntagarna att en del av de 2 procenten i prisstegring, som herr Sträng ändå inte vill förneka, beror på beslut i riksdagen, exempelvis höjningen av momsen på vissa kapitalvaror. Men det viktiga är naturligtvis frågan: Hur stor blir prisstegringen under resten av året? Det vet ingen med säkerhet. Finansministerns prognoser i statsverkspropositionen har slagit fel; det vet man i varje fall. Låt oss anta att prisstegringen under återstående tio månader kan begränsas till ytterligare 3—4 procent. Hela prisstegringen under året blir då närmare 6 procent. Ovanpå detta vill regeringen och de borgerliga partierna lägga en höjning av mervärdeskatten med i realiteten 6,5 procent. Den sammanlagda prisstegringen under tolv månader kommer alltså att ligga mellan 10 och 15 procent. Kan detta vara klok politik? Jag betvivlar det. En sak kan man säga med säkerhet: en sådan politik drabbar hårt låginkomsttagarna, barnfamiljerna, alla dem som har små fasta inkomster utan indexreglerad höjning. Vad kan man då göra? Man måste hårt beskära spekulationen som driver upp priser och hyror. Man måste begagna första lämpliga tillfälle för att sänka den nuvarande höga räntenivån som driver upp kostnader och priser. Man måste få en förnuftig användning av de tillgängliga resurserna i ekonomin. Från den synpunkten har vi ingen avgörande invändning mot det nya förslaget om en 25-procentig investeringsavgift på oprioriterade byggen, även om vi naturligtvis vill granska lagtexten för att se, om undantag eller skärpningar bör göras. Vi anser emellertid också att man måste gå vidare och pröva övriga investeringar. Det kan inte vara en riktig och tillfredsställande målsättning att över huvud taget öka den totala investeringsvolymen. Det avgörande är ju vilken typ av investeringar som kommer till stånd. Med andra ord: man måste ha en gradering av olika investeringar på samma sätt som man nu graderar olika byggnadsobjekt. Det finns många slag av investeringar som inte från någon synpunkt kan sägas främja en positiv utveckling, och för sådana måste det finnas möjligheter att sätta stopp. Vi menar att prisutvecklingen måste anses så oroande, att man, om den fortsätter i det tempo som kan befaras, måste allvarligt överväga någon form av prisstopp. Helt oansvarigt anser vi det vara att i det läget skärpa inflationen genom den betydande höjning av mervärdeskatten som nu planeras. Även på ett annat område anser vi det nödvändigt med skärpningar i den statliga politiken. Det gäller valutapolitiken. Det är ett faktum, som också understrukits här i debatten, att kapitalexporten under fjolåret spelade en väsentlig roll för försvagningen av valutareserven. Nettoresultatet av direkta investeringar i båda riktningarna blev ju en försämring under 1969 jämfört med föregående år på i runt tal 700 miljoner kronor, och de lämnade tillstånden till kapitalexport ökade med över 1 miljard kronor. Att det skedde en viss skärpning av valutabestämmelserna i september hälsar vi med tillfredsställelse. Vi hade länge krävt en sådan skärpning, men man hade vägrat att göra den. Men nu förefaller det oss med hänsyn till utvecklingen under de senaste månaderna som om man måste gå vidare. Vi tror att en ytterligare skärpning bör ske i tillämpningen av valutalagen, så att kapitalexporten kan stoppas, och jag skul le gärna vilja fråga, om finansministern. på det området överväger några ytterligare åtgärder utöver dem han vidtog i september.
Herr talman! Samtliga talare i debatten har ägnat sig åt en excercis med prisstegring under de två första månaderna av detta år. Det var det som gav mig anledning att lämna en mera korrekt redovisning av vad som ligger bakom den prisstegringen, vilket naturligtvis inte betyder, att jag över huvud taget underskattar någon prisstegring, Om någon har blivit konfronterad med prisstegringens konsekvenser måste det ju vara en finansminister. Emellertid förstår jag inte herr Hermansson. Med anledning av att han fortsätter prisdiskussionen och får fram levnadskostnadseffekten till 6 procent vill jag säga, att det inte är riktigt. Med momshöjningen får man en levnadskostnadsstegring på 4 procent, även om det med skatt på skatten blir 6 procent som man tar ut i priserna. Det är emellertid i runt tal 70 procent av vår konsumtion som är momsbelagd. Den andra delen berörs inte av momshöjningen. Vidare kan man naturligtvis inte heller lägga den indexeffekten till en normal prisstegring och tala om hur hårt det drabbar de lägre grupperna. De lägre betalda inkomstgrupperna får ju sin kompensation via den direkta skattesänkningen. Även om mervärdeskattens effekt medräknas, blir ju saldot en direkt skattesänkning för ungefär två tredjedelar av svenska folket. Det där känner herr Hermansson mycket väl till fastän han blandade ihop år och blandade ihop begrepp, och därför hamnade han på en prisstegring av 12 å 13 procent, vilket naturligtvis är alldeles orimligt. Dessutom får man inte se den procentsiffra som är den riktiga med bortseende från vad skattesänkningen egentligen innebär. Jag vill säga några ord till herr Wedén som jag med glädje återsåg i talarstolen. .Om jag inte minns alldeles fel — jag brukar inte minnas så förskräckligt fel — var det arbetarna vid Lindströms lås och tänger — eller om det bara heter tänger — som ville ha Hans Hagnell som sin representant i styrelsen. Säga vad man vill om Hans Hagnell — man kan kalla honom för, metallarbetare, men man kan lika väl kalla honom för en samhällsrepresentant — har jag inget minne av att herr Wedén vägrade att låta herr Hagnell bli representant. Det var herr Hagnell själv som sade nej, därför att han tyck te, att han på grund av att han hade för litet aktier skulle få för litet att säga till om. Men just när det gällde herr Wedéns företag hade det ju mycket väl kunnat bli en samhällsrepresentant med herr Wedéns goda minne och sanktion, om jag fattade den debatten rätt. Därför var kanske hela det mycket laddade inlägget om skillnaden mellan dem som representerade arbetarna på verkstadsgolvet och samhället i herr Wedéns fall ganska onödig. Till herr Gustafson i Göteborg vill jag säga att det naturligtvis är tillåtet att studera förslaget om investeringsavgiften, men jag konstaterar bara att det för folkpartiets vidkommande betecknar ett framsteg. Förra gången studerade folkpartiet inte ens förslaget, utan det sade nej »på stubben», som ungdomarna numera brukar uttrycka det. Med anledning av herr Holmbergs anförande vill jag säga att när jag yttrade att det kan vara påfrestande för kammarledamöterna och läktarpubliken var orsaken helt enkelt den, att jag tror det är påfrestande att exercera alla de gamla käpphästarna i alltför stor utsträckning. Vi får ju ytterligare ett par ekonomiska debatter, och därför avstod jag från att kommentera förslaget om parlamentariska besparingsutredningar och de s.k. rundabordskonferenserna och allt det som återfinns i utskottsutlåtandet. Det ligger emellertid, herr Holmberg, någonting i att det, om man är ansvarig politiker, inte bara är klädsamt utan dessutom nyttigt för fosterlandet att att man väljer sina ord, även om man från oppositionssynpunkt vill vara kritisk. Jag har en känsla av att herr Holmberg själv kommit underfund med den saken, eftersom han lämnat den fina församlingen bankofullmäktige, där sådana här viktiga ting diskuteras, för att om jag inte fattat fel, få något större möjlighet att — och nu skall jag var mycket artig — vara aningslös i den fortsatta debatten.

Herr talman! Finansministern meddelade att han måste taga emot en minister och att han därför inte kan lyssna på våra repliker längre. Jag vill emellertid trots detta framföra mina synpunkter. När vi förra gången, år 1967, fick förslaget om en 25-procentig investeringsavgift använde vi samma metod som nu, nämligen att avvakta motionstiden. Men resultatet den gången blev att vi sade nej och varför?

Nu skall det här förslaget ses i nu aktuellt sammanhang, men jag vill understryka en sak: det förhållandet att regeringen nu ansett sig behöva slå till med detta hårda vapen innebär ett underbetyg åt regeringens sätt att sköta den ekonomiska politiken. Hade den under ett tidigare skede sagt ja till folkpartiets förslag, som herr Sträng tycker är gamla bekanta, om en ordentlig ramplanering, en budget i arbetskraftstermer, en stimulans av det frivilliga sparandet och om stabiliseringskonferenser, hade detta läge inte uppstått. Då hade utgångsläget varit bättre än den besvärliga situation vi nu råkat i. Dessutom får jag kanske å herr Wedéns vägnar framhålla att det väsentliga beträffande arbetsdemokratin och de anställdas representation är att det är de anställda som utser sina representanter, och detta är i överensstämmelse med vårt arbetsdemokratiska program. Det är inte staten som skall göra det.

Herr talman! Bara en kort replik till den frånvarande finansministern. Det har uppenbarligen ingen betydelse om finansministern är närvarande eller inte, eftersom han har förklarat att han inte tar någon hänsyn till vad oppositionen säger — vilket är ett säreget drag hos en demokratisk politiker. Självfallet är det bra om alla som ägnar sig åt politik väljer sina ord och uttrycker sig konkret och, i vissa fall, försiktigt. Men det vore ännu bättre om inte bara finansministern utan även någon annan representant för regeringen då och då lyssnade på oppositionen. För närvarande är ingen av regeringens ledamöter i kammaren, trots att den ekonomiska debatten fortsätter. Herr Palme befinner sig i utlandet, och vår andre f.d. excellens — vi har ju inga excellenser längre — är inte heller närvarande nu, lika litet som någon annan av regeringens ledamöter.

Herr talman! Jag skall här inte ge mig in på någon längre sifferexercis med finansministern, men jag vill påpeka att även med hans räknesätt blir effekten av momshöjningen noga räknat 4,55 procent på levnadskostnaderna. Om man härtill lägger en antagen och fruktad 6-procentig prisstegring under året, blir resultatet 11 procents prisstegring på 12 månader. Jag sade förut mellan 10 och 15 procent, och det förefaller sålunda som om jag tyvärr hade räknat korrekt. Herr Sträng säger nu att man inte får räkna på detta sätt, eftersom vissa grupper får skattekompensation för denna stora prisstegring. Jag har två invändningar mot detta resonemang. För det första innebär prisstegringen ändå ett faromoment, eftersom den betyder en inflationistisk uppskruvning av alla priser och kostnader. För det andra får en rad grupper en mycket obetydlig kompensation genom en sänkning av den direkta skatten. Meningen var väl ändå att det skulle bli en betydande skattesänkning för de lägre inkomsttagarna, inte bara en kompensation för prisstegringarna. Då blir det ju inget kvar av den stora jämlikhetsreform som man talat om. Herr talman! En annan synpunkt, som man talar mycket om på borgerligt håll, är att det föreligger en förtroendeklyfta mellan det privata näringslivet och regeringen. Jag kan inte inse att regeringens politik skulle ge anledning till någon sådan klyfta. I själva verket frodas det privata kapitalet mycket väl under de betingelser som regeringspolitiken bidragit till att skapa. Industriinvesteringarna väntas öka starkt under året. De stora bolagen redovisar i allmänhet starkt ökade vinster. Regeringen vägrar att angripa bolagsvinsterna och de stora kapitalkoncentrationerna i samband med den aktuella skattereformen. Jag har det bestämda intrycket att talet om förtroendekris uteslutande är en manöver från vissa borgerliga kretsar i samband med valrörelsen. Regeringen bör ta mycket kallt på dessa borgerliga teateråskor, som inte alls har någon verklig indignation som bakgrund. Däremot är det skäl för regeringen att ägna ökad uppmärksamhet åt andra företeelser, bl.a. den hotande prisutvecklingen. Jag tyckte att finansministerns försök att bagatellisera denna risk var utomordentligt farligt. Gör man inget för att stoppa prisstegringarna utan tvärtom ökar på dem med skattepolitiska medel, blir följden en verklig för troendeklyfta mellan folket och regeringen.

Herr talman! I samband med remissdebatten fanns anledning konstatera att den prognos som finansministern gjorde gav en mycket vacker och glättad bild. Men den hade inte så mycket med verkligheten att göra. Jag tycker det är beklagligt ait man vid den tiden på året — trots att det ändå var rätt klart av utvecklingen mot slutet av 1969 att vi stod inför ganska allvarliga balansrubbningar — ändå lade fram denna typ av prognos. Den har kommit att vilseleda riksdagen i dess betydelsefulla budgetarbete åtminstone under månaderna hittills i år, och har antagligen påverkat utskottsarbetet för en lång tid framöver. Det är en ytterst graverande bild som framkommer när man jämför de prognoser som finansministern gjorde med den utveckling som skett under dessa två månader. Vi har redan talat mycket här om priserna. Finansministern försöker smita undan med att förklara att det är någon sorts »administrativa prishöjningar». Som jag har förstått läget har statistiska centralbyrån den 1 januari i år lagt om en del vägningstal, något man gör med jämna mellanrum. Om man tillämpar dessa nya och riktigare vägningstal har prisstegringen varit dessa 2,9 procent. Om man tillämpar de gamla,litet sämre vägningstalen, kommer Pprisstegringen att ha varit något mindre under året. Men det avgörande är ju att vi skall försöka tillämpa så riktiga och rimliga statistiska metoder som möjligt. Tillämpar man de nya vägningstalen, så framkommer även en högre prisstegringstakt under föregående år än den som redovisats. Finansministern sade alltså 3,5 procent i prisstegringar i statsverkspropositionen. Utvecklingen hittills har varit 2,9 procent. Såvitt jag har mig bekant kommer man att säga i den reviderade nationalbudget som kommer om några månader att prisstegringarna kommer att bli ungefär 5 procent. Man har alltså justerat upp dessa siffror, och jag skulle inte bli alltför förvånad om de verkliga prisstegringarna skulle komma att närma sig det dubbla mot vad finansministern ursprungligen angav, alltså en prisstegring på låt oss säga 7 procent. Detta är i och för sig allvarligt. Men det är också allvarligt om man tar hänsyn till de svårigheter som vi har på utrikeshandelns sida. Finansministern tänkte sig att det skulle bli en förbättring i vår handelsbalans med några hundra miljoner kronor, att underskottet skulle kunna sänkas till ungefär en halv miljard. Det låter bra. Det låter trevligt att lägga upp saken på det viset, när man skall ha allvarliga ekonomiska debatter i januari, där parterna står ställda mot varandra i ett meningsutbyte. Det låter bra att göra gällande att det blir på detta sätt, men det finns ju också en verklighetens opposition som trätt i kraft på dessa två månader och som visar att situationen sannolikt inte alls kommer att bli sådan som finansministern tänkte sig. I stället är det på det viset att vi hittills i år haft ett underskott på 850 miljoner kronor, alltså redan under två månader betydligt mer än finansministern förutsåg för hela året. | Nu är det ju så, herr talman, att det varje år brukar vara ganska stora underskott i handelsbalansen under första kvartalet, men de totala underskotten under åren brukar alltid vara betydligt större än under det första kvartalet. Jag skulle för min del inte bli förvånad om det bleve på det sättet, förutsatt att vi inte vidtar några verkliga ekonomiska åtgärder, att vi får ett underskott som går en god bit över en miljard i stället för den halva miljard som finansministern tänkt sig. Det lutar för närvarande snarare mot en och en halv miljards underskott i handelsbalansen. Jag finner detta allvarligt. Finansministern sade helt generöst i debatten här för en stund sedan att detta har en del med lageruppbyggnad att göra. Ja, det kan hända att det var litet kraftigare lageruppgång föregående år, men vi tittar ju på utvecklingen nu — det är den som är intressant. Det är den som vi bedömer. Det är underskottet på 850 miljoner kronor för de två första månaderna som vi skall intressera oss för, inte för någon sorts förklaring av hur det var föregående år. Dessutom är denna förklaring ytterst tvivelaktig. Varför skall man plocka fram just de goda sidorna, så att säga? Varför skall man plocka fram det där med lageruppbyggnaden, som kan vara en engångsföreteelse som kan förklara varför utvecklingen, om man analyserar den, inte tedde sig så allvarlig som man skulle kunna tro? Vi kan erinra oss att vi under ett par år har gynnats av exceptionellt goda förbättringar i våra priser i utrikeshandeln, alltså att vi kan sälja till mycket höga priser i förhållande till inköpspriserna från omvärlden. De s.k. terms of trade har förbättrats. Men utvecklingen hittills talar för att det inte kan fortsätta på det sättet. Det är kanske en av förklaringarna till att vi i år haft en mycket sämre utveckling än den som finansministern talade om. Många har påpekat att den investeringsökning på 10 procent som finansministern tänkt sig kanske inte kommer till stånd. Å andra sidan finns det en enkät bland företagen om hur stora investeringar som är planerade under året, och den är, låt mig säga förvånansvärt positiv. Företagen tänker sig ganska kraftiga investeringsökningar, vilka ligger helt i linje med den prognos som gjorts. Men det är inte helt klart huruvida man tagit hänsyn till vad företagen önskar investera eller vad de kan investera. Det är ändå det senare som med hänsyn till de kreditrestriktioner vi har för närvarande blir det helt avgörande, alltså inte vad man önskar utan vad man kan göra. Dessutom uppfångar dessa rundfrågor väsentligen stämningar i större företag där svårigheterna att klara situationen kanske inte är lika ut präglade. Nåväl, i denna situation läser man med ganska stor förvåning — åtmins tone gör jag det — att bankoutskottet i lugn och ro konstaterar att det enligt utskottets uppfattning inte finns någon anledning till erinran mot den konjunkturprognos för år 1970 som redovisas i finansplanen. Det slår mig med uppriktig häpnad att läsa detta, när man kan jämföra vad finansministern sade i början av 1970 med den allra enklaste statistik. Då framkommer en helt annan bild. Jag är mycket förvånad över utskottets uppfattning. Finansministern säger också i ett försök att försvara sig eller i ett försök att hindra kritik, att oppositionen skall vara vänlig nog att inte tala om sådana saker. Inte nog med det, utan han säger också att professorer och docenter helst skall hålla tyst. Möjligen kan man i ett politiskt spel göra gällande att oppositionen skall »hålla klaffen>, därför att det kan vara ett sätt att misstänkliggöra oppositionens syften. Men det är underligare att göra gällande att den akademiska expertisen inte skulle få yttra sig i det här landet. Jag uppfattar det som betydligt mera allvarligt att utskottsmajoriteten velat förtiga det svåra läge, i vilket vi befinner oss. Det är mera allvarligt när utlandet läser att ett svenskt riksdagsutskott yttrar sig som om ingenting skulle ha hänt. Det inger inte något förtroende hos omvärlden. Det är förenat med större ansvar att försöka göra gällande att här finns ett antal riskfyllda faktorer som vi måste ta hänsyn till. Detta är att ta ansvar, inte det omvända. Därför tycker jag att de utfall som gjorts mot akademiker och oppositionspolitiker är felaktiga. Finansministern har ändå ansett att någonting måste göras. Han har lagt fram förslaget om den 253-procentiga investeringsavgiften. Jag tycker att det är bra att någonting görs, och jag har försökt att göra gällande att man ändå på något sätt skall visa sig vara medveten om svårigheterna. Men fråga är om den föreslagna åtgärden är speciellt bra. Erfarenheterna från förra gången vi vidtog denna åtgärd pekar på att det åtminstone finns en allvarlig nackdel förenad med den: verkningarna kommer att bli mycket fördröjda. I mars 1967 lade vi på en liknande avgift. Ökningen i handelns investeringar som var drabbade av den avgiften, uppgick det året till 2 procent. Det var en fortsatt uppgång helt enkelt därför att man har olika planer och projekt i gång som inte drabbas av avgiften och kanske en del planer som är så långt framskridna att det blir dyrare att stoppa dem än att betala. Det blev alltså en uppgång med 2 procent under hela 1967 från mars månad. Först året därpå fick man en någorlunda markerad nedgång med drygt 10 procent i dessa investeringar. Sedan släppte man avgiften så att vi med det uppdämda investeringsbehov som fanns fick under det utpräglade högkonjunkturåret 1969 en uppgång på 19 procent. Det var enligt min mening ett utomordentligt illa använt ekonomisk-politiskt vapen. Vi bör emellertid inte stå och gräla om hur den ena eller andra åtgärden har tillämpats i det förflutna. Men det finns ändå ett visst intresse för riksdagen att vid behandlingen av denna proposition ta under övervägande, om verkligen det förslag som här rekommenderas innebär en åtgärd som kommer att falla så i tiden att den får den verkan som herrar Holmberg, Hedlund och Gustafson i Göteborg anfört som nödvändig. Det är också lustigt att notera hur finansministern talar som en modern fysiokrat. Fysiokraterna någon gång på 1700-talet hade den inställningen att det enda som skapade värde var jordbruket. Herr Sträng är en modern fysiokrat som tycks leva i den föreställningen att servicenäringarna icke på något sätt bidrar till det ekonomiska välståndet. Det är mycket underligt, ty i alla avancerade industriekonomier är det just servicenäringarna som är de expansiva. Industrin i en hel del länder har ett minskande antal anställda. De ökningar som sker i den ekonomiska aktiviteten är väsentligen koncentrerade till servicenäringarna. Det är just dessa som herr Sträng belastar med en 25-procentig investeringsavgift. Jag undrar om det är en riktig politik om man verkligen åsyftar att skapa utrymme för en mer produktiv verksamhet. Jag har, herr talman, en känsla av att vi i många avseenden har hamnat i den engelska situationen med det invecklade ekonomisk-politiska läge som England har fört under efterkrigstiden. Den känslan förstärks av det intryck man för närvarande får, att regeringen syftar till att köpa tid för att hinna runt det valhörn som kommer i september, innan man redovisar vad det nu uppkomna ekonomiska läget egentligen innebär. Vi har för närvarande en ekonomisk politik som i allra högsta grad liknar den som i så stor utsträckning har kritiserats i England under beteckningen stopp-gå-politik med en ryckighet och knyckighet och plötslig släpphänthet, som icke leder till en konjunkturanpassad politik men väl till en politik anpassad till valkonjunkturen.

Herr talman! Enligt praxis i detta hus anses det ju inte särskilt opportunt att gå upp i talarstolen och kommentera ett utlåtande som innebär bifall till en motion som man har väckt. Trots detta dristar jag mig att ta kammarens tid i anspråk några minuter.

Det är med anledning av sådana företagsnedläggningar på Västkusten som vi tagit upp dessa frågor i motionerna. Vad vi motionärer föreslagit är — jag citerar ur utskottets utlåtande — »alt företagen enligt lag skall bli skyldiga att föra förhandlingar med arbetsmarknadsmyndigheterna, kommunerna och de anställdas organisationer innan dylika beslut fattas. Någon form av samhällelig förköpseller expropriationsrätt föreslås skola skapas till förebyggande av att lönsamma företag läggs ned på grund av ägarens vägran alt överlåta företaget. Införandet av en industriell vanhävdslag anses böra övervägas liksom också en obligatorisk förvaltningsrevision av samhällsrevisorer». En hel del av förslagen i våra motioner kommer väl att uppmärksammas i samarbetsutredningen, och vi har också föreslagit att våra synpunkter skulle vidarebefordras till utredningen för beaktande. Man räknar nu med att sam arbetsutredningen skall presentera sitt betänkande redan i vår, och då är det kanske inte lämpligt, vilket också bankoutskottet skriver, att direkt kräva att utredningen ovillkorligen skall pröva dessa frågor. Jag delar bankoutskottets uppfattning att man inte skall hindra samarbetsutredningen i dess arbete. Men de frågor vi har aktualiserat bör, som också utskottet framhåller, bli föremål för övervägande i samband med att Kungl. Maj:t prövar de förslag som utredningen kommer att framlägga. Uppenbart är den nuvarande ordningen helt orimlig, inte minst därför att det är samhället och de enskilda samhällsmedlemmar som = »friställs>, sum får vidkännas de största kostnaderna i samband med företagsnedläggningar. Det är därför nödvändigt att samhället får rätt till en betydande insyn i företagen. Därigenom skulle företagsnedläggningar, om de är oundvikliga, kunna skötas på ett mycket bättre sätt för de anställda än vad fallet är för närvarande. Man skulle också kunna förhindra inte nödvändiga nedläggningar. Herr talman! Jag vill vidare med stor tillfredsställelse konstatera att ett enigt bankoutskott ställt sig bakom de långtgående kraven på samhällsinsyn och på ökade möjligheter för samhället och för de anställdas organisationer att medverka i dessa viktiga beslut inom företagen. Jag noterar det med speciellt stor tillfredsställelse, eftersom vi i den nyss avslutade ekonomiska debatten från folkpartiets representant herr Gustafson i Göteborg fick höra, att det inom folkpartiet inte föreligger något större intresse av att samhällets insynsmöjligheter ökar. Jag är därför glad att folkpartiets representanter i bankoutskottet inte har haft denna uppfattning vid behandlingen av förevarande motionspar. Jag ber till slut att få yrka bifall till bankoutskottets hemställan i dess utlåtande nr 20.

Herr talman! Vad jag sade i den föregående debatten var att vi är motständare till tanken på statliga representanter i de stora industriföretagens styrelser, vilket jag tror att det finns aniedning att upprepa. Vidare vill jag framhålla att bankoutskottet, såvitt jag fattat dess utlåtande rätt, inte ställer sig bakom varje yrkande i motionerna utan menar att förslagen bör övervägas. Om herr Hugosson ger sig till tåls en stund tills vi kommer till behandlingen av bankoutskottets utlåtande nr 21 — det som följer närmast efter detta — får han en inblick i hur vi ser på samhällets insyn särskilt i företagen.
Herr talman! Jag lovar herrar Gustafson i Göteborg att jag skall lyssna med stort intresse på den debatt som tydligen följer under nästa utskottsutlåtande. Jag noterar att ett enigt bankoutskott har ställt sig bakom en utredning av frågan om någon form av samhällelig förköpsrätt och expropriationsrätt när det gäller företag. Jag konstaterar också att ett enigt bankoutskott anser det väsenligt att de arbetsmarknadsoch näringspolitiska instrumenten byggs ut, så att samhället får möjlighet att ingripa innan nedläggningar eller förflyttningar av företag beslutas. Jag anser att man med stor tillfredsställelse kan notera att ett enigt bankoutskott vill vara med om att se över dessa ting.

Herr talman! De förslag som framställs i motionen II:960 av fru Nettelbrandt och herr Mundebo tillmäter vi mycket stor vikt inom folkpartiet. De gäller huvudsakligen tre områden. För det första anser vi att den redovisning som ges från företagen har varit alltför bristfällig och kräver att de större företagen skall ge delårsrapporter, så att man kan få en inblick i verksamheten. Vi kräver att koncernernas redovisningsplikt skall utökas. Vi vill vidare att aktieregistren skall vara utformade så att de ger en överskådlig information om ägarstrukturen, vilket de inte gör för närvarande. Där har vi alltså begärt en större öppenhet i redovisningen från företagens sida. Utskottet säger att detta är förmål för utredning, men jag är inte helt övertygad om att den utredningen kommer fram till sådana resultat att våra anspråk tillfredsställs. Vi får i så fall anledning att återkomma. För det andra är redovisningen från statliga företag klart otillfredsställande; det tror jag att många kan hålla med om. Det har förekommit att statliga företag lagts ned och att både personalen och de kommunala myndigheterna fått reda på nedläggningen först sedan beslutet varit ett faktum. Det tycker vi inte är tillfredsställande. En lösning kan möjligen vara att sätta in kommunala representanter i företagens styrelser. Vi tror dock för vår del att det är en ganska tungarbetad och byråkratisk väg. Därför har vi före slagit tillskapande av samrådsorgan mellan kommunen å ena sidan och företaget å andra sidan. Det skulle föreligga rapportskyldighet i sådana fall då företaget planerar att göra ändringar i sin produktion eller fattar andra beslut av betydelse för kommunen. Vi anser att detta är nödvändigt och riktigt. Även på detta område hänvisar utskottet till pågående utredningar. Våra representanter i utskottet har avgivit blanka reservationer, och jag vill understryka att om dessa utredningar inte framlägger resultat som tillfredsställer våra motionskrav, så återkommer vi med ytterligare yrkanden.

Herr talman! Föreliggande utskottsutlåtande är mycket kortfattat, och jag skall också fatta mig kort. Första lagutskottets utlåtande nr 19 behandlar ett motionspar, i vilket vi motionärer hemställer om utredning inom socialstyrelsen av möjligheterna att i största möjliga omfattning frigöra läkarpersonal från arbete med provtagning för påvisande av alkoholpåverkan. Vi tycker att denna uppgift med fördel skulle kunna överföras på legitimerade sjuksköterskor. Anledningen till vår motion är att polismyndigheterna vid olika tillfällen påpekat de svårigheter och problem, som uppkommer i samband med blodprovstagning på personer som misstänks för trafikonykterhet. Det är svårt att få fram såväl sjukhusläkare som andra tjänsteläkare för att medverka vid en sådan undersökning när polisen så kräver. Svårigheter föreligger även för vissa tjänstgörande läkare att ta blodprov. Rikspolisstyrelsen har i skrivelse till socialstyrelsen redovisat svårigheterna vid blodprovstagning och exemplifierat desamma. I den debatt som vi tidigare hade i samband med 7-kronorsreformens genomförande framgick att det råder stor brist på läkare, och denna brist har varit rådande under en följd av år. Uppgiften att ta blodprov borde därför kunna läggas på sådana sjuksköterskor som har erforderlig utbildning och som i sitt dagliga rutinarbete ofta tar blodprov.

I de fall som uppmärksammades sistlidna sommar hade läkarna under semestertid naturligtvis en mycket stark arbetsbelastning när poliserna kom till sjukhus och fick vänta med de misstänkt trafikonyktra. Man kunde inte få fram någon läkare, men det fanns sjuksköterskor som mycket väl hade kunnat ta dessa prov; det gäller ju att ta prov i sex kapillärer, vilket en sjuksköterska dagligen sysslar med. Nu är som bekant just blodprovet avgörande när det gäller bedömningen av rattonykterhet. Utskottet säger att den trafiknykterhetskommitté som tillsattes år 1966 skall ytterligare utreda frågan. Det finns skäl att då ta upp de problem som sammanhänger med svårigheterna att skaffa läkare, kanske framför allt i glesbygden där man har tillgång till distriktssköterskor som kan klara av detta, så att man slipper åka runt i taxibil och leta efter läkare. Jag har inget yrkande men vill ha detta fogat till protokollet.